Herr talman! Sverige har en på många områden väldigt väl utvecklad välfärd. Vi betalar en relativt hög skatt men får samtidigt ut väldigt mycket. Alla barn har rätt till både skola och förskola. Blir vi sjuka har vi tillgång till en bra sjukvård. När vi blir äldre finns det tillgång till både hemtjänst och äldreomsorg, för att ta några exempel. Ett område där det dock finns mycket att göra inom är tandvården. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt att inte alla som har behov av att gå till tandläkaren har råd att göra det. Den nuvarande tandvårdsförsäkringen bygger på att man förutom en tandvårdscheck på några hundra kronor inte får någon subvention alls på kostnader upp till 3 000 kronor. För kostnader mellan 3 000 och 15 000 betalar man 50 procent, och för kostnader över 15 000 betalar man 15 procent. Men om man inte har 3 000 över är detta väldigt mycket pengar. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har en del förbättringar gjorts. Den kostnadsfria tandvården för barn och unga utökas nu stegvis, och 2019 kommer alla till och med 23 års ålder att ha en kostnadsfri tandvård. En annan grupp som är i behov av regelbunden kontakt med tandvården är de äldre. Regeringen har därför fördubblat det allmänna tandvårdsbidraget för gruppen 65-74 år från 150 till 300 kronor per år. I och med denna höjning hamnar gruppen på samma nivå som gruppen 75 år och äldre. Detta är två viktiga steg i rätt riktning, men bortsett från gruppen upp till 23 år är det ändå bara marginella förbättringar. Därför känns det bra att den socialdemokratiska kongressen, som bestämmer vad vi som förtroendevalda socialdemokratiska politiker ska arbeta för, slog fast följande: "Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso och sjukvårdens system i syfte att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsa inte är en klassfråga." Med andra ord: Alla måste ha råd att gå till tandläkaren när man behöver det. Herr talman! Socialutskottets betänkande, som vi nu behandlar, handlar i första hand om att ge Försäkringskassan bättre verktyg för att genomföra åtgärder som motverkar felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. Ett enigt utskott står bakom dessa förslag. För att ge oss som patienter bättre möjligheter att få information om vilka stöd vi kan få i det nuvarande systemet menar regeringen att Försäkringskassan bör uppdatera sin information om alla i dag tillgängliga stöd, även de som finansieras och administreras av landstingen. För att bidra till en mer jämlik tandvård och tandhälsa kan också riktade insatser mot grupper som i dag inte besöker tandvården behövas. För att ytterligare stärka patienternas ställning har Tandvårds och läkemedelsförmånsverket fått i uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst, som gör det möjligt att se vilka tandläkare som ligger lägst i pris. Detta kan på lång sikt bidra till en förbättrad konkurrens. Regeringen gör slutligen bedömningen att det behöver utredas vad som måste göras för att tandhälsan ska bli mer jämlik. Herr talman! Med dessa åtgärder menar regeringen att ett antal tidigare tillkännagivanden kan betraktas som slutbehandlade och att de motioner från allmänna motionstiden som pekade på behov av informationsinsatser kan avslås. Utskottet håller med om dessa förslag. Till sist kan man konstatera, herr talman, att en tandvårdsreform värd namnet - en reform som gör att alla som behöver det verkligen har råd att gå till tandläkaren - kommer att kosta en hel del. Den gör dessutom att tänderna blir en del av kroppen, vilket många menar vore det enda rätta.